Herr talman! Axel Andersson har mot bakgrund av förslaget om nedläggning av I 14 i Gävle frågat mig vilka åtgärder jag föreslår för att förbättra arbetsmarknadsituationen i Gävle med omnejd. Lisbeth Staaf-Igelström har mot bakgrund av bl.a. Kristinehamn frågat mig vilka insatser jag i dag förbereder för att arbetsmarknadssituationen i Karlstad skall förbättras. Jan Fransson har mot bakgrund av förslaget om nedläggning av F 6 i Karlsborg frågat mig vilka förslag jag har utarbetat för att lösa de problem som regeringens politik ger upphov till i Karlsborgs kommun. Yvonne Sandberg-Fries har mot bakgrund av bl.a. pågående neddragningar inom försvaret frågat mig vilka förslag jag i dag kan presentera för att förbättra arbetsmarknadssituationen i Karlskrona. Jag besvarar samtliga frågor i ett sammanhang. De föreslagna strukturförändringarna inom försvaret beräknas få successiva effekter i minskad sysselsättning fram till år 1994. Regeringen inriktar sig på att föra en ekonomisk politik som ger låg inflation och lägre räntenivå. Inriktningen skall skapa god tillväxt och investeringsvilja. Arbetsmarknadspolitiken är en aktiv del i den ekonomiska politiken och anpassas kontinuerligt till det rådande läget på arbetsmarknaden. Regeringen har i årets budgetproposition, mot bakgrund av den svåra situationen på arbetsmarknaden, föreslagit mycket stora resurser för arbetsmarknadspolitik. Genom den stora satsningen redan i budgetpropositionen har regeringen givit arbetsmarknadsstyrelsen väsentligt bättre planeringsförutsättningar än tidigare. Dessutom bereds olika förslag inom arbetsmarknadspolitikens område inför kompletteringspropositionen, som kommer att tillställas riksdagen i slutet av april. Det är arbetsmarknadsstyrelsens uppgift att fördela de resurser som anvisas mellan länen med hänsyn till den aktuella arbetsmarknadssituationen. Länsarbetsnämnderna skall i sin tur fördela medlen utifrån lokala behov. Arbetsmarknadsmyndigheterna har att planera och vidta åtgärder för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden.

Herr talman! Först och främst tycker jag att det tillhör god sed att man avvaktar riksdagsbeslut och ser vad som händer innan man går in och vidtar konkreta åtgärder. Jag skall inte föra någon försvarsdebatt, men jag vill påminna de fyra debattörerna om att deras partimotion innehåller 7,3 miljarder mindre under denna femårsperiod. Ser man det ur ren sysselsättningssynpunkt -- vilket jag inte tycker att man skall göra när man skall bedöma försvarsfrågorna -- är det förslaget ännu jobbigare för den som sitter som arbetsmarknadsminister. Sedan vill jag beröra Karlsborg. Jag har faktiskt en mycket stor respekt för vad det betyder för Karlsborg om man får behålla sin flygflottilj eller inte. Det är nästan en oförskämdhet att påstå att jag inte skulle förstå vad det betyder för en så pass liten arbetsmarknad. Till Yvonne Sandberg-Fries vill jag säga att det är bra med socialdemokratiska löften, men det hade varit bättre om Socialdemokraterna hade skött ekonomin på ett sådant sätt att vi inte hade ärvt detta sysselsättningsläge och denna ekonomi, dvs. följderna av 80-talets spekulations och inflationsagerande. Det är det som vi nu lider av och som vi kommer att få jobba med i flera år framåt innan vi får ordning på läget. Det skulle vara klädsamt om debattören också erkände sådana saker. Det finns många problem, däribland regionalpolitiska problem, och därför har vi dels anslagit 20 miljarder till AMS, dels för avsikt att komma med nya förslag i slutet av april. Jag lovar att jag kommer att jobba väldigt mycket med de här frågorna.
Herr talman! Börje Hörnlunds referat av den socialdemokratiska försvarspolitiska motionen är inte riktigt. Vi har också ett påslag på 7,3 miljarder, men våra förslag skiljer sig i fråga om hur beloppet skall användas. Vi lägger i vår motion ytterligare 2,8 miljarder på försvaret, men vi vill under en femårsperiod anslå 4,5 miljarder för särskilda, riktade arbetsmarknadspolitiska och andra insatser till de orter som drabbas av nedläggning av regementen. Vi anser också att försvarets organisation måste bantas och antalet regementen skäras ned, men till skillnad från regeringen anvisar vi medel som skall komma de här orterna till del, som förutom nedläggning av regementen och garnisoner m.m. ser andra oroande tecken på arbetsmarknaden. I en sådan situation bör en ansvarsfull regering ingripa. Tyvärr fick jag inget konkret svar av Börje Hörnlund när det gäller Gävle, så jag upprepar min fråga: Planeras några insatser för Gävle kommun i denna situation, Börje Hörnlund?
Herr talman! I går hade Karlstad besök av försvarsministern.
Ja eller nej?
Jag citerar ur dagens nummer av Värmlands Folkblad -- för övrigt en förträfflig tidning: ''Som också sa sig vara medveten om att Karlstad drabbas hårt av nedskärningarna vid Swedish - Men det är arbetsmarknadsministerns sak, och jag säger ofta till honom att staten ska göra vad den kan för att verkningarna ska bli så små som möjligt. Han har betydligt mer pengar än jag, och jag har tillåtit mig säga att jag har svårt att förstå varför man ska lägga ner förband och flytta pengar från försvaret till Ams... - Fast långsiktig överlevnad för militära förband måste bygga på säkerhetspolitiska argument, inte på arbetsmarknadsskäl, sa försvarsministern.'' Det är därför som jag har ställt den här konkreta frågan. Jag anser inte att arbetsmarknadsministern skall skylla på den förra, socialdemokratiska regeringen och dess ekonomiska politik. Vi har haft en borgerlig regering sedan oktober månad, och det är dags att den tar ansvar för sin ekonomiska politik.
Herr talman! Jag förstår att det kan vara jobbigt att vara arbetsmarknadsminister, men Börje Hörnlund har faktiskt ansvaret i regeringen nu. Min fråga var mycket klar: Anser Börje Hörnlund att staten nu har ett socialt ansvar för Karlsborgs kommuns framtid? Jag är inte övertygad om att Börje Hörnlund är medveten om de ödesdigra följderna för Karlsborg när F 6 läggs ned. Som en direkt följd av nedläggningen skulle vi få en arbetslöshet på 17 %, och arbetslösheten i kommunen skulle bli 20-- 25 %. Det rör sig om minst 700 arbetstillfällen. Kommunernas intäkter skulle minska drastiskt, osv. Skaraborg sade inför 8 000 skaraborgare: Det skulle bli en katastrof om flygflottiljen skulle läggas ned. Delar Börje Hörnlund Bengt Kindboms uppfattning? Uppenbarligen har han inte fått något som helst gehör. Har arbetsmarknadsministern nu förståelse för att karlsborgsborna väntar på konkreta besked om alternativ sysselsättning?
Herr talman! Börje Hörnlund har ibland i kammaren talat sig varm även för sydöstra Sverige -- jag hoppas att han kommer ihåg det nu, när han har blivit minister i den nya regeringen. Börje Hörnlund och jag satt båda i den senaste regionalpolitiska kommittén, och en av de viktigaste slutsatserna där var att regionalpolitik måste föras inom alla politikområden, och inte enbart begränsas till lokaliseringsstöd, även om det naturligtvis också är viktigt. Därför skulle jag vilja uppmana Börje Hörnlund att fundera över t.ex. infrastruktursatsningarna, där kommunikationsministerns senaste besked innebär att icke en enda satsning görs i sydöstra Sverige. Det bygger på en gammaldags föreställning om att östra Europa inte existerar. Ni måste nu se till att vägverket, SJ och andra tänker i andra banor och ser att sydöstra Sverige har hamnat i ett helt nytt geografiskt läge, med tanke på vad som händer. Vi har konkreta objekt, t.ex. upprustningen av järnvägen mellan Holmsjö och Nävragöl, en ny färjeterminal i Karlskrona, osv. Fundera över det, Börje Hörnlund!

Herr talman! Jag tar fasta på vad Börje Hörnlund sade om att sydöstra Sverige också kommer att beaktas. Jag hoppas att det skall leda till konkreta åtgärder från regeringens sida, därför att några sådana har vi ännu icke sett skymten av i den landsändan. Snarare har vi blivit förbigångna med en förödande tystnad och ett ointresse av den nya regeringen. Vi har många angelägna projekt som faller väl in i ett långsiktigt perspektiv, när det handlar om t.ex. kommunikationer. Vi har exempel på lokaliseringar som kan göras och som regeringen kan fatta beslut om snabbare än vad arbetsmarknadsministern anar, om bara viljan finns. Jag tänker t.ex. på underhållsavdelningen vid försvarets materielverk, som nu ingår i ett förslag som riksdagen skall ta ställning till. Om Börje Hörnlund talade med sina kamrater i försvarsutskottet kunde vi kanske få ett resultat på den punkten. Jag konstaterar att det är bra med socialdemokratiska löften, därför att de hålls. Jag hoppas att det löfte som Börje Hörnlund gav också kommer att hållas.
Herr talman! Till Axel Andersson vill jag kort säga att jag vet att Gävleborg är ett län som har det mycket bekymmersamt, och det kommer nästan högst upp, eller högst upp, när det gäller att återskapa en robust och bred arbetsmarknad.

Det är alltid lokalt som man kan göra mest i samarbete.

Herr talman! Jag hoppas att statsrådet förstår vad denna fråga handlar om egentligen. Det handlar om människor som arbetar 40 timmar i veckan och sedan på sin fritid är delägare i t.ex. en travhäst. Vid en deltidsanställning kanske de utökar engagemanget. Vad innebär ett utökat engagemang? De får fortfarande endast halv ersättning från A-kassan. De har kanske pengar på banken så att de kan köpa en andel till i hästen. Skall det negativt få påverka ersättningen från A kassan som man själv har betalat in pengar till?
Herr talman! Uppriktigt sagt tycker jag, att om man har råkat ut för det Sten Andersson i Malmö har talat om bör man omedelbart ta kontakt med den länsarbetsnämnd man tillhör för att diskutera igenom fallet. Är det som Sten Andersson säger, är det inte bra.

Herr talman! Det är exakt samma argument som används i alla de mansdominerade församlingar som har tillsatts i regeringen under den senaste tiden. Med åtta kvinnor i regeringen borde det finnas litet genomslag. Görel Thurdin har själv räknat upp alla de ställen där kvalificerade kvinnor finns som skulle kunna delta i det här arbetet. Jag kan nämna en på rak arm: Eva Selin, som är Görel Thurdins partikamrat, vid universitetet i Göteborg. Hon skulle platsa alldeles utmärkt i en sådan här församling. Det allra allvarligaste är kanske ändå inte att det är så få kvinnor, utan det faktum att miljöfrågorna egentligen inte alls finns med i forskningsberedningen.

Herr talman! Då kan vi alltså konstatera att när det gäller miljövårdsberedning, naturvårdsverk och internationella konferenser är det okej att kvinnor är med, men inte när det gäller att få in kvinnor i regeringens forskningsberedning.

Herr talman! Jan Backman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att livemedelslagstiftningen inte skall få konkurrenshämmande effekter. Frågan ställs mot bakgrund av de begränsningar som finns vad gäller tillsättande av vitaminer m.m. i livsmedel. Det grundläggande syftet med vår livsmedelslagstiftning är att se till att konsumenterna skyddas mot hälsorisker och oredliga förfaranden. Enligt 2 § i livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter om berikningsmedel i livsmedel fordras tillstånd för att berika livsmedel eller importera berikat livsmedel. En förutsättning för att ett berikningstillstånd skall beviljas är att produkten redan utan berikning kan anses vara värdefull från näringssynpunkt samt att produkten är en naturlig bärare av vitaminerna i fråga. Berikning bör tillgripas om en naturlig halt av näringsämnen gått förlorad under tillverkningen, t.ex. beträffande lättmjölk, mjöl som förlorar näringsämnen under siktningsprocessen eller om andra starka skäl från näringssynpunkt talar för en berikning, t.ex. beträffande barnmat. Kravet att berikningen skall kunna motiveras från näringssynpunkt är en fråga om redlighet. chokladdryck, är exempel på produkter där en berikning inte kan motiveras. Hela Norden tillämpar i stort samma bestämmelser som vi. Rättsområdet är inte harmoniserat i EG. Diskussion har förts om ett direktiv på området, men enighet har hittills inte kunnat nås om innehållet i ett sådant regelverk. Svaret på Jan Backmans fråga är alltså att de regler som vi har om berikning av livsmedel har tillkommit för att dels hindra att i livsmedel tillsätts hälsofarliga vitaminer m.m., dels se till att produkter som i sig själva inte är näringsriktiga genom berikning uppfattas som nyttiga. Givetvis skall vi inte ha regler som i onödan hämmar konkurrensen. Vi måste därför noga pröva varje regel som kan få sådana effekter. Dessa generella regler har gällt under lång tid och torde därför vara allmänt kända inom livsmedelsbranschen. Några skäl för att nu införa nya principer rörande berikning av livsmedel finns inte enligt min mening.

Herr talman! Som jag sade i mitt svar är det naturligtvis så -- där är jag överens med Jan Backman -- att vi inte skall ha några regler som i onödan hämmar konkurrensen. Det är också självklart att man skall se över systemet om det kan anses påkallat. Samtidigt vill jag påpeka att här har man alltså tillsatt vitaminer i en produkt som i sig själv inte kan anses vara särskilt värdefull ur näringssynpunkt. Då kan tillsättandet av vitaminer ge ett sken av att den här produkten skulle vara särskilt nyttig. Det strider enligt det regelsystem som vi har mot kravet på redlighet. Det är huvudorsaken till att man inte tillåter denna produkt.
Herr talman! Effekten blir bara den att man fortsätter att köpa O'Boy eller motsvarande produkter som är lika onyttiga men som saknar dessa vitaminer och har ett högre pris. Då har konsumentintresset inte tillgodosetts vad avser möjligheten att välja en vara som är billigare. Frågan är i så fall om man skall reglera de reklaminsatser som skall göras kring vitaminiseringen. Så tror jag att det är möjligt att angripa problemet.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att anslå särskilda medel för forskning och undersökning kring den älgsjukdom som uppträder i västra Sverige. Regeringen ställer medel ur jaktvårds och viltskaderegleringsfonderna till naturvårdsverkets förfogande för viltforskning. Verkets forskningsnämnd beslutar om användningen av medlen efter särskilda ansökningar. Bl.a. för att möjliggöra studier av de särskilda älgproblemen i Älvsborgs län ökades anslagen för viltforskning innevarande budgetår med drygt 800 000 kr. För detta budgetår har regeringen därför ställt totalt 3,5 milj.kr. till naturvårdsverkets förfogande för älgforskningen. Naturvårdsverket har i sin begäran om medel för viltforskningen för nästa budgetår yrkat 1 milj.kr. i extra anslag bl.a. för att bedriva forskning om den s.k. Älvsborgssjukan hos älg. Naturvårdsverkets ansökan bereds för närvarande i jordbruksdepartementet. Jag kan därför inte i dag meddela hur mycket pengar som kommer att avsättas till viltforskning. Älvsborgssjukan är emellertid av så allvarlig art att närmare studier av den enligt min mening bör prioriteras även nästa budgetår. Avslutningsvis vill jag nämna att statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har en viktig roll när det gäller att kartlägga orsakerna till ur jaktvårdsfonden för sin viltverksamhet. Hur stort belopp som skall avsättas för viltverksamheten nästa budgetår är ännu inte beslutat.
Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag vill tillägga att svaret andas en positiv syn på att sätta in resurser på det här området. Jag tror det är väldigt viktigt av flera skäl att samhället gör det. Denna sjukdom kallas Älvsborgssjukan, men nu börjar man hitta döda älgar även i övriga delar av landet. Det är en kuslig framtidsvy om sjukdomen börjar sprida sig och världens förnämsta älgstam slås ut. Om det är en miljöfaktor som förorsakat det hela, är det ett mycket större problem. Då är det ett samhällsproblem i allra högsta grad. Då är det befogat att staten på ett kraftfullt sätt går in med pengar till forskning. Det är också ett sätt att uppmuntra alla dem som samlar in pengar. Jag har fått meddelade om att man genom frivilliga insamlingar fått in 200 000 kr. till en fond för att satsas på forskning. Det är ett samhällsintresse att man går in på olika sätt för att vi skall få reda på vad sjukdomen beror på. Skulle det vara ett miljöproblem, då kan nästa steg vara att den övergår till tamboskapen, och varför inte till människan. Man famlar i mörkret i det här fallet. Man vet inte vad det är för sjukdom som älgstammen har fått. Jag vill än en gång tacka för det positiva svaret. Jag utgår från att de resurser som behövs kommer att sättas in för att få klarhet i det hela.
Herr talman! Jag tror att John Andersson och jag är ganska överens om allvaret i den här frågan. Utan att förstå detaljerna har jag tagit del av artiklar där man aktualiserar just det John Andersson tar upp, nämligen möjligheten att miljöförändringar och försurning skulle minska tillgängligheten till vissa metaller och vitaminer i födointaget hos älgarna. Det är väldigt angeläget att få reda på hur det förhåller sig, så att vi kan sätta in de rätta åtgärderna. Storskaliga miljöförändringar kan naturligtvis befaras ha allvarliga effekter på flora och fauna. Vi vet att det är så i många fall. Vi har kanske inte trott att det skulle drabba så stora djur som älgar och rådjur, medan vi har varit medvetna om att det har drabbat exempelvis småfåglar och andra mindre djur under lång tid.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det svenska yrkesfisket har i dag en stor betydelse i vårt samhälle, vilket kanske inte riktigt märks i den politiska debatten på det sätt som jag skulle önska. När man räknar antalet fiskare, brukar man räkna just bara dem som sysslar med fiske ombord på varje fiskefartyg, men det finns en gammal tumregel som säger att utöver detta antal är det minst 6--7 personer som har sysselsättning på land till följd av fisket. Fisket har en stor betydelse, inte minst i den landsända som jag kommer ifrån, nämligen i Blekinge län. En av anledningarna till min fråga var att jag var med på ett möte i Nogersunds hembygdsgård söndagen den 29 mars. Där framförde representater från yrkesfisket med stor oro olika synpunkter på situationen för det svenska fisket i dag. De åtgärder som måste till måste sättas in väldigt snabbt. Jag är medveten om att fiskeriverket inom ramen för författningen, har vissa möjligheter, -- dock inte alla de möjligheter som vore önskvärt. Jag vill därför fråga: Anser jordbruksministern att det är tillräckligt med de åtgärder som han redogör för i sitt svar till mig, eller behövs det ytterligare åtgärder?

Herr talman! Jag vill gärna instämma i det som Christer Skoog sade om yrkesfiskets betydelse, inte minst i den landsända som både Christer Skoog och jag kommer ifrån -- även om det inte rör sig om samma län, kommer jag ändå från grannlänet. Efter ett möte ganska nyligen med yrkesfiskare har också jag blivit medveten om att det finns en stor oro bland dem. Den grundläggande oron kommer sig egentligen av tillgången på fisk -- bl.a. har torskbeståndet gått ned. Det är vår förhoppning att detta kan rättas till genom inflöde av mer saltvatten i Östersjön och genom att man kan komma till rätta med en del av de miljöproblem som säkert också är en bidragande orsak till nedgången i beståndet. Här har vi alla ett ansvar som vi alla måste försöka hjälpas åt ta. En annan fråga är naturligtvis den liberalisering på fiskets område som är på gång. Vi har att möta en situaion med ökad konkurrens och avveckling av den gamla regleringen. Mot denna bakgrund har regeringen föreslagit mindre pengar till prisreglering och mer pengar till offensivt stöd för att stärka det svenska yrkesfiskets konkurrenskraft. När det gäller den konkreta frågan om att utnyttja andra typer av medel, ser jag för närvarande inte någon möjlighet att göra en direkt koppling. Samtidigt är det angeläget att fisket får de medel som är möjliga att få fram och som kan vara till hjälp i det här sammanhanget. Jag vill understryka att vi på departementet på ett positivt sätt kommer att hantera det som informellt har diskuterats med fiskeriverket om förlängningen av amorteringstiden på fiskerilånen, om vi får den aktuella skrivelsen från fiskeriverket.

Herr talman! Vid det möte i Nogersund som jag tidigare åberopade framfördes krav på omedelbara åtgärder och på en internationell överenskommelse om fredning av torsk under vissa tider kombinerat med ett räntestöd, så att fisket och fiskenäringen skall kunna klara sig. Kan jordbruksministern i dag säga till de fiskare ute i vårt land som lyssnar till detta att han är beredd att vidta dessa snabba åtgärder och bevilja räntestödet, så att de klarar att övervintra och möta den framtid då torsken kommer tillbaka igen?